Fru talman! Fredrik Lundh Sammeli har frågat mig vad jag gör för att förbättra kommunikationerna för arbetspendling i Norra Sverige samt vad jag avser att vidta för åtgärder för att påskynda arbetet med att färdigställa riksväg 97 för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten mellan städerna Luleå och Boden. För näringslivets möjlighet att växa och utvecklas är minskade avstånd för arbetspendling och förbättrad rörlighet på arbetsmarknaden viktiga. Regeringen föreslår i proposition 2012/13:25 Investeringar för ett starkt och hållbart transportsystem en stor satsning för att öka kapaciteten i transportsystemet. Regeringen satsar sammanlagt 522 miljarder kronor på drift och underhåll samt investeringar för utveckling av transportsystemet. Som en del för att stärka näringslivets konkurrenskraft föreslår regeringen investeringar i förbättrad infrastruktur för gruvnäringen i norra Sverige. För att gruvindustrin ska kunna fortsätta att fungera som tillväxtmotor och jobbgenerator inte minst i Norrland kommer bland annat Malmbanan och vägen mellan Pajala och Svappavaara att rustas upp. Sammanlagt investeras ca 3,5 miljarder kronor åren 2013-2017 i gruvrelaterad infrastruktur i hela Sverige. Infrastrukturpropositionen sätter ramarna och utgör grunden för åtgärdsplaneringen. Senare i år kommer regeringen att lämna direktiv till Trafikverket om att inleda åtgärdsplaneringen. I direktiven kommer regeringen att beskriva de förutsättningar som gäller för planeringen. Trafikverket gör sedan ett förslag till nationell långsiktig plan för Sveriges transportsystem som överlämnas till regeringen under våren 2013. Riksväg 97 är inte en del av det av riksdagen utpekade nationella stamvägnätet. Det innebär att investeringar på riksväg 97 beslutas i länsplanen för Norrbottens län. Av detta följer att det är Länsstyrelsen i Norrbottens län som, inom den ram för länet som regeringen kommer att besluta om och eventuell medfinansiering, har ansvar för att prioritera investeringar på riksväg 97. Våren 2014 beslutar regeringen om en ny nationell plan för infrastrukturen 2014-2025. Regeringens inriktning är att länens planer för perioden 2022-2025 kommer att fastställas i samband med detta.
Fru talman! Jag får börja med att tacka statsrådet för svaret. Norrbotten är ett län där det sker miljardinvesteringar. Jag vet att statsrådet både är väl insatt i detta och har haft möjlighet att besöka området. En stark expansionsfas råder i ett flertal näringar med exportinriktning. Gruvnäringen är givetvis det som kanske tar mest utrymme i medierna och står för merparten av investeringarna. Även besöksnäringen, skogsnäringen, biltestverksamheten, universitetet och andra näringar gör dock betydande satsningar för framtiden. Detta sammantaget ökar trycket på en redan ansträngd infrastruktur i Norrbotten som län. Vägar, järnvägar, flyg och sjöfart måste byggas ut för att de investeringar som nu görs också ska kunna utnyttjas till fullo. Jag tycker att det är ett nationellt intresse eftersom investeringarna i första hand kommer hela nationen till del. Statsrådet lägger i sitt svar till mig väldigt mycket fokus på gruvnäringen och hur malmen ska transporteras. Det är bra och viktigt, men det är väldigt lite svar på min fråga om arbetspendling. Frågan är nämligen hur människor ska färdas bra och säkert i ett län som Norrbotten. Behovet av arbetspendling ökar hela tiden. Antalet kilometer och antalet minuter man reser per dag ökar sakta men säkert, och en alltmer rörlig arbetsmarknad leder till att många prioriterar boendet och väljer att resa till arbetet. En säker, miljöanpassad och kostnadseffektiv kollektiv trafikförsörjning och ökade möjligheter till arbetspendling inom och utanför länet är en förutsättning för Norrbottens fortsatta utveckling. Länet befinner sig i en utvecklingsfas, en expansiv fas, där mycket stora investeringar görs. Allting pekar också på att detta kommer att fortsätta. Därför tycker jag fortfarande att det vore intressant att få möjlighet att höra vad statsrådet gör för att förbättra kommunikationerna för arbetspendling i norra Sverige, samt om statsrådet är beredd att ge Trafikanalys i uppdrag att undersöka hur arbetspendlingen ser ut i den norra regionen i ett större perspektiv. Det senare skulle vara med syfte att hitta åtgärder som kan underlätta arbetspendlingen för de människor som arbetar i norra Sverige. Ett liknande uppdrag fick Trafikanalys förra året för att mer specifikt rikta in sig på de stora städerna och regionerna kring våra storstäder. Det vore intressant att höra om Trafikanalys kan få ett liknande uppdrag med fokus på den norra regionen.

Fru talman! Vid femtiden i morse var väg 97 både framkomlig och trafiksäker. Det har varit en väldigt olycksdrabbad vägsträckning i Norrbotten som successivt under ett antal år har blivit bättre och bättre. Där har både Luleå kommun och Bodens kommun tagit ansvar genom att förskottera pengar, och det är jättebra. Nu är det den tredje etappen som ska fixas till, och det ligger inom plan. Jag tänkte hålla mig till vad Fredrik Lundh Sammeli var inne på, det som hans interpellation handlar om, arbetspendling. Arbetspendling sker inte bara på statliga vägar utan även på kommunala vägar och på enskilda statsbidragsberättigade vägar. Det vi ser i Norrbotten, bland annat i min hemkommun, är att kommunernas vilja att ge bidrag till de statsbidragsberättigade enskilda vägarna går ned. I Boden har man slutat med det helt och hållet, fast kommunen använder de här vägarna för transporter till sina egna anläggningar och vattenverk, för skolskjuts och en mängd kommunala transporter. Ändå vill de inte vara med och finansiera dessa vägar. Staten gör sitt, men det gör inte alltid kommunerna. I ett detaljplanerat område i centralorten och större befolkningscentra sköter kommunen det här. Jag betalar för det via skattsedel, kommunalskatten. Bor jag däremot ute i en by får jag fixa vägen själv, jag får sköta underhållet själv och jag får statsbidrag till det. Många upplever det här som en orättvisa. De som bor på landsbygden har vissa förutsättningar, de som bor på centralorten får det fixat för sig. Staten tycker jag tar sitt ansvar, men det gör inte alltid kommunerna. Här tycker jag att man ska gå längre och till och med ge kommunerna en skyldighet att hjälpa till med de enskilda statsbidragsberättigade vägarna.
Fru talman! Jag tycker att Fredrik Lundh Sammelis fråga till mig om ett uppdrag till Trafikanalys att titta på arbetspendlingen i norra Sverige kanske inte är så dum. Vi gjorde det särskilt med fokus på storstäderna inför kompletteringen av infrastrukturpropositionen eftersom just arbetsresor av det stora antalet pendlare, framför allt i kollektivtrafik, till nästan 80 procent görs i storstäderna. Jag ska absolut ta med mig frågan, tanken är inte alls dum. Det gäller att väga in hur transportsystemet ser ut och vart man de facto arbetspendlar. Vi kan se att 98 procent av alla resor som görs är kortare än tio mil. Längre upp i Sverige åker man ibland betydligt längre än tio mil. Förutsättningarna är naturligtvis olika. När järnvägens kapacitet på Malmbanan ökar blir det bra även för sträckan Luleå-Boden avseende just blandningen av olika trafikslag. Sedan är det mer gruvnäringsrelaterat ju närmare Kiruna man kommer och vidare bort mot Narvik. Det finns olika avvägningar som staten har gjort, inte minst i ett Norrlandsperspektiv. Den diskussionen har vi haft i kammaren tidigare. Man har speciella Norrlandskriterier för vägarna relaterade till hastighet. Oftast handlar det om tiden att komma närmare ett kommuncentra. På vägar där man annars skulle ha haft en lägre hastighet har man behållit högre. Det gäller att hitta en bra relation mellan framkomlighet och trafiksäkerhet. Nu nämndes just riksväg 97. Jag vet att både Luleå och Boden som kommuner går in och förskotterar. Tanken är väl att riksväg 97 i sin helhet ska kunna vara klar till 2017. Jag tror att det bara är en deletapp kvar mellan Sunderbyn och Sävast. Där pågår projektering, och enligt Trafikverket hoppas man kunna skriva avtal under nästa år. När det gäller arbetspendling gör staten - det beror givetvis på hur man väljer att transporteras - insatser via Trafikverket avseende gång och cykelvägar, busshållplatser, samåkningsparkeringar, tillgänglighetsanpassningar på stationer och busshållplatser, bidrag till kollektivtrafikanläggningar och olika kollektivtrafikåtgärder. Flygupphandlingen är inte minst viktig för Norrbotten. Där gäller det framför allt de flygplatser där vi har upphandlad trafik - Lycksele, Hemavan, Vilhelmina, Gällivare och Pajala. Vi upphandlar via staten nattågstrafiken mellan Stockholm, Luleå och Narvik. Staten står för själva underskottet. Staten ger ett driftbidrag för norrtågsupplägget, alltså regionaltrafik norr om Sundsvall. I övrigt försöker vi föra den dialog som kan behövas med kommuner och inte minst kollektivtrafikmyndigheter med mera för att hitta lösningar.

Fru talman! Det är glädjande att statsrådet är beredd att fundera på ett uppdrag till Trafikanalys.

När det gäller kontakterna och övergångarna mellan de olika trafikslagen finns det mer att önska. Norrbotten, som en del av norra regionen, omfattar en fjärdedel av landets yta med långa avstånd mellan tätorterna. Det medför, som statsrådet var inne på, att befolkningen till vardags reser väldigt långa sträckor. Norrbotten är det enda län i landet som har landsgräns till två länder och är ett viktigt område för att knyta ihop de svensk-finska och svensk-norska arbetsmarknadsregionerna. Betydelsen av att kommunikationerna och infrastrukturen fungerar, samordnas och utvecklas är enormt stor. Här behöver vi gemensamt med kraft se till att det perspektivet tydligare understryks. Det handlar om regionens framtida tillväxt. Den väg i länet som är i stort behov av upprustning för att klara både besöksnäringens behov och arbetspendling, trafiksäkerhet och näringslivets behov är riksväg 97. Det handlar om E4 mellan Boviken och Rosvik, E4 mellan Sangis och Haparanda och E10 förbi Överkalix. En del av det här arbetet påbörjas, vilket är jättebra. Till det kommer tjälsäkringen av grusvägar för att göra det möjligt att få råvaran från skogen. Specifikt på väg 97 är sträckan mellan Gammelstad och Boden en av landets mest trafikfarliga, en väg totalt på lite mer än fyra mil där den kvarvarande sträckan att åtgärda är 12,5 kilometer mellan Sävast och Sunderbyn. Det är en viktig väg som under lång tid har stått i fokus utifrån att det har varit stora problem med trafiksäkerheten och med effektiviteten när det gäller pendling. Man kan se att väldigt viktiga insatser har gjorts under de tio gångna åren, men trafiksäkerheten och möjligheten till en effektiv arbetspendling nås inte förrän den sista sträckan också är på plats. Trafikverket pekar på att det här tidigast kan börja byggas 2016. Jag nöjer mig inte med statsrådets svar, att det är Länsstyrelsen i Norrbotten som har ansvaret att prioritera. Som statsrådet själv skriver i sitt svar är det prioriteringar inom den ram som regeringen beslutar för länet. Även om länsstyrelsen kämpar med prioriteringar i ett län där mycket händer och där behoven är stora räcker det ändå inte till och går inte nog fort. Jag vill höra med statsrådet om hon är beredd att verka för ett höjt länsanslag till Norrbotten utifrån de stora utmaningar och behov som länet står inför.
Fru talman! Norrbotten är över 24 procent av landets yta. Vi har tyvärr inte lika stor andel av befolkningen. Arbetspendling är ändå en vanligt förekommande del i norrbottningarnas vardag. I min hemkommun Boden pendlar ett hundratal varje vecka upp mot Arjeplog, Gällivare, Kiruna och Pajala. Det är inte bara fråga om vägstandard, utan trafiksäkerhetsfrågor kommer också in här för att människor ska ha en säker arbetspendling. Fredrik Lundh Sammeli pekade på en mängd viktiga sträckor som måste åtgärdas framför allt trafiksäkerhetsmässigt. Hastigheten är en sak. På många ställen måste det också till att man har övervakning så att det inte går för fort. Vi har tyvärr alldeles för många olyckor. Vissa av dessa olyckor är beroende på hastighet. Men väldigt många beror på en kombination av hastighet och dåligt väglag.

Fru talman! Först gäller det länsplanerna. Det är de ramar som regeringen anger för varje län. Jag kan instämma i Fredrik Lundh Sammelis fråga om ministern åtminstone under ett antal år när vi i Norrbotten har den utveckling som vi just nu har är beredd att medverka till att vi kan öka länsanslaget så att vi under en tid kunde bygga bort de problem som finns. Man kan tänka sig att man gör det på några års sikt för framtiden och helt enkelt för över pengarna. Varför man har plockat fram just 55 vägar vet jag inte. Men Motormännen gjorde i varje fall det. Man plockade fram de 55 farligaste vägarna i Sverige. Det råder inget tvivel om den saken. Men riksväg 97 fanns också med på den listan. Vi som bor i regionen vet att det är en olycksdrabbad väg. Det händer olyckor, och det har hänt många fler olyckor tidigare innan vi fick den mötesseparering som vi nu har fått mellan Boden och Sävast och från Sunderbyn till Luleå. Men det finns fortfarande en lång sträcka mitt emellan som måste åtgärdas snarast. Om vi talar om arbetspendling i stort ska vi också lägga till väg E10. Fredrik Lundh Sammeli talde om sträckan förbi Överkalix. Jag skulle vilja lägga till sträckan mellan Gällivare och Kiruna. På vintern är det ungefär som att köra rodel att åka efter den vägen. Man kan tro att det är en bana man åker. Det är två meter höga snövallar och en väldigt smal väg. När lastbilar möts slår backspeglarna ibland i varandra. Det är inte rimligt att det ska vara på det sättet. När man hamnar bakom en långstradare eller en lastbil efter den vägen och samtidigt har snörök är det inte speciellt roligt att vara ute och köra bil. Men tyvärr måste de som arbetspendlar göra det. Det är många människor som i dag arbetspendlar till och från Gällivare och Kiruna. Från Boden är det kanske något hundratal. Men det kommer människor från hela länet. Det kommer människor ända nerifrån Västerbotten som veckopendlar dit. Det är en stor trafik som sker efter de norrbottniska vägarna. Till det ska man också lägga väg E45. Den är på sina ställen väldigt dålig, och den används också för arbetspendlingen. Vad det handlar är trafiksäkerhetsåtgärder. Det handlar inte i första hand om att bygga ut och om till motorvägsstandard. Det handlar inte om det. Det handlar om att se till att vi får en trafiksäker väg så att människor kan känna trygghet när de ska arbetspendla. Hur det ska gå till i Pajala där nu arbetspendlingen kommer att öka med de smala vägar som är upp dit vill jag bara inte tänka på. Vägen från Överkalix över Korpilombolo är väldigt undermålig. Visst har det gått bra när det inte varit så mycket trafik där. Men vad som kommer att hända i framtiden blir i varje fall inte speciellt roligt. Man kan lägga till en liten ljusglimt i detta. Det är Norrtåg, som ministern tog upp. Det ska bli väldigt intressant att se när Norrtåg kommer i gång med sitt försök fullt ut hur det kommer att påverka pendlingen mellan Luleå och Boden och om fler kommer att ta tåget. Jag hoppas det, men vi får se vad som händer.

Fru talman! Tack, Fredrik Lundh Sammeli, för en viktig interpellation. Jag har tidigare debatterat i en interpellationsdebatt med Catharina Elmsäter-Svärd om trafiksäkerheten på vägarna i skogslänen. Det är flest procentuellt som omkommer i skogslänen om man ser till trafiken och befolkningen jämfört med Stockholms län. Jag går lite tillbaka till det Leif Pettersson var inne på från början. Jag tror att vi för sträckan Pajala-Svappavaara kommer att se ett betydande underhållsbehov framöver när vägen börjar trafikeras. Jag har i mitt hemlän Västerbotten en malmväg som går efter väg 370 och 95 där Boliden transporterar malm från Kristineberg till Boliden vidare till Skelleftehamn och Rönnskärsverken. Det är förstärkt för 75 ton, och man kör nioaxliga släp. Den läggs om kontinuerligt. Där har vi gruvnäringen att tacka för att vi har en sådan bra väg i inlandet som vi kan trafikera. Men det är kontinuerligt långtgående underhållsbehov på den vägen, och då kör man ändå bara med 75 ton. Det ska bli väldigt intressant att se hur det kommer att gå med vägen mellan Pajala och Svappavaara när man kommer i gång och kör med 90 ton. Fredrik Lundh Sammeli ställde frågan utifrån arbetspendlingen i norra Sverige. Det är ganska viktigt att man får till en kartläggning också för att visa på att det inte går att arbetspendla kommunalt mellan många orter. Man är hänvisad till bilen. På många ställen är det inte ett alternativt. Det är för besvärligt och knöligt. Skulle vi kunna arbetspendla och åka med ett kommande Norrbotniatåg skulle du kunna ta dig från Skellefteå till två universitetsstäder på kanske 45 minuter. Det skulle göra arbetspendlingen betydligt bättre. Du skulle kunna utöka arbetsmarknadsregionerna i en betydande omfattning om man skulle få till det. Min fråga blir: Vad är ministerns svar? Hur ska vi kunna öka arbetsmarknadsregionerna? Är det behövligt att öka arbetsmarknadsregionerna? Är det behövligt att vi får en större dynamik så att man kan åka från sitt hem, kunna ta jobb på andra orter och bli konkurrenskraftig på arbetsmarknaden? Vad är svaret, så att vi kan ha en arbetsmarknadspolitik och en pendlingsmöjlighet även i norra Sverige?
Fru talman! Fredrik Lundh Sammeli var inne på att Norrbotten angränsar till två andra kamrater, nämligen Norge och Finland. Mitt mycket tydliga fokus som också återspeglas i den senaste infrastrukturpropositionen har varit att man måste tänka gränslöst. Det gäller transportmedel och över kommungräns, länsgräns och också landsgräns. Jag har en hel del samarbete med Finland och inte minst Norge. Man måste se hela transportsystemet hela vägen. Det får inte ta stopp vid en landsgräns. Där kan vi också jobba på många andra sätt för att underlätta. Människor själva upplever aldrig att de går över en så kallad gräns när de ska jobba eller vad de nu ska göra för någonting. Det har talats en hel del om riksväg 97. Det kan jag förstå, för det är en viktig pulsåder. Jämför man med andra vägar är det också rätt många fordon som går där per dygn. Det är nästan i stil med E10 som Leif Pettersson och jag har diskuterat i andra sammanhang. Det rör sig om 7 000-8 000 fordon per dygn, och det är många. Därför är det bra att man har lyckats få till separeringen med vajerräcken och annat där man har två-plus-ett, två-plus-två eller till och med motorvägsstandard på vissa delar. På sista sträckan saknas det dock och, som nämndes i debatten, på sträckan mellan Sävast och Sunderbyn. Ja, Fredrik Lundh Sammeli, det här ligger i planen och skulle påbörjas mycket senare. Men enligt uppgift från Trafikverket för man en diskussion med både Luleå och Boden om att hitta en förskottering och skriva på avtalen under nästa år. Då finns förutsättningarna för att hela sträckan är färdig till 2017 i stället för att sista delsträckan påbörjas 2017. Det är ett bra sätt att gemensamt lösa frågan. Länet har i sin plan som hanteras av länsstyrelsen inte bättre eller mer förutsättningar än de som där gives. Det föreligger en plan för 2010-2021, och nu är vi snart inne på 2014. Mellan 2014 och 2021 är det tänkt att ramen ska vara i samma storlek; den ändras inte. När nu planen förlängs till 2025 är det tänkt att det ska ligga på ungefär samma nivå. Det är dock inte färdigt förrän vi har haft åtgärdsplaneringen. En del har också mer tydligt börjat blanda vissa objekt som kan ligga i nationell plan kombinerat med länsplanen beroende på hur man gör när man även där ser över gränser för att söka en lösning som mycket bättre täcker in helheten. Det arbetet kommer att påbörjas så fort som kammaren har fattat beslut om ramarna och inriktningen för infrastrukturen den 13 december. Då kommer man att på allvar kunna påbörja en sådan diskussion. På slutet kom trafiksäkerheten upp, och det är förstås mycket relaterat till arbetspendlingen. Trafiksäkerhet är även fortsättningsvis viktigt. Det ställdes en fråga i samband med Pajala, och vi måste alltid vara beredda att både tänka långsiktigt och vara flexibla när det sker saker i vår omgivning, till exempel när en ny verksamhet startar. Det gäller också att se vad en ny järnväg eller väg får för konsekvenser på annan infrastruktur. Det har Trafikverket i uppdrag att följa och analysera.

Fru talman! Jag hoppas att vi kan hitta en bra lösning så att vi inte behöver vänta flera år till på en trafiksäker riksväg 97. Det är också ett tydligt besked från kommunen att man inte kan vänta till 2017 eller längre på ökad trafiksäkerhet på de sista 12 1⁄2 kilometrarna. Jag ser fram emot fortsatta diskussioner eller ännu hellre att det ganska snart ges ett uppdrag om trafikanalys med fokus på arbetspendlingen i hela norra regionen. Jag tackar för debatten.

Fru talman! Länsanslaget har varit uppe. Länsanslagen i de nordliga länen är viktiga, bland annat för hur Norrtågs fortsatta utveckling ska kunna säkerställas och för hur vi ska kunna fortsätta köra tåg från Lycksele till Umeå och från Umeå till Luleå. Här är länsanslaget helt nödvändigt. Infrastrukturministern talade om vikten av samarbete och goda relationer med våra grannländer. Jag tittade förrförra fredagen när infrastrukturministern debatterade Kvarkentrafiken med Siv Holma och Ibrahim Baylan. Jag blir dock lite bekymrad, för jag tycker inte att regeringen har signalerat vikten där. Både Norges regering och Finlands regering tycker att hela E12, inklusive Kvarkentrafiken, är viktig. Europaväg 12 är dessutom under all kritik när det gäller trafiksäkerhet. Det är endast en liten del med mitträcke från Umeå och upp över Vännäs; i övrigt är det inget alls. Vägen är av yttersta betydelse, inte minst för en kommande stor basnäring, nämligen besöksnäringen. Det finns stor potential, och här är E12 jätteviktig. Jag hoppas därför att infrastrukturministern fortsätter samtalen med Norges och Finlands regeringar i dessa viktiga frågor.